Herr talman! Jag har förut sagt att jag är lika bedrövad som säkert Per Westerberg och övriga ledamöter här i kammaren är över det som har hänt inom svenskt kreditväsende. Till grund för det ligger ju många år av en icke lämplig spekulation av dem som har mycket pengar att spekulera med. Detta uppträder också i privata banker. Sen vill jag inte säga något mer om detta. Den ordning som nu återinförs när det gäller de statliga företagen innebär väl egentligen att det blir litet svårt att få till de här professionella styrelserna. Det kan ju inte vara så lätt att gå ut och fråga: Vill du sätta dig i styrelsen för det här företaget? Det skall säljas nästa halvår. Jag tror att det blir svårt att få tag på bra folk även i ledningen i och med att man har lagt upp arbetet på det här viset. Vi står här och talar som om de statliga företagen skall säljas ut inom en snar framtid. Det kommer ju att ta tiotals år. Det är minst lika intressant att diskutera hur dessa företag skall skötas under nästkommande tioårsperiod. Det handlar säkert om den tidsperioden. Men vi talar enbart om försäljningen.
Herr talman! Denna proposition handlar i väldigt stor utsträckning om försäljningen. Jag kan förstå att det under en socialistisk regim kan vara vissa problem om man, som vissa av Bo Finnkvists kolleger, vill fatta beslut i bolagsstyrelserna som innebär att departementet eller riksdagen skall dirigera investeringar i den ena eller andra riktningen. Jag kan försäkra att man då skapar problem. Det är så vi absolut inte vill sköta detta. Företagen skall skötas på strikt kommersiella villkor, som vilka andra bolag som helst på marknaden. Vi skall också se till att de stora bolag som är lämpade för att komma ut på marknaden gör det så snart som möjligt. Jag kan vidare försäkra Bo Finnkvist om att det är utomordentligt mycket lättare att hitta kvalificerade ledamöter som får agera på strikt kommersiella villkor och på ett normalt sätt enligt aktiebolagslagen i stället för att ta order från departement eller riksdag om de beslut som skall fattas. Jag tycker även att det finns anledning att notera en av de debatter som vi kommer att föra senare i dag när vi skall göra förändringar i förvärvslagstiftningen. Hade Bo Finnkvist och hans kamrater inom socialdemokratin sett till att upphäva förvärvslagstiftningen på ett tidigare stadium, hade vi inte i samma utsträckning fått en spekulationsekonomi, inte minst på fastighetsmarknaden, utan fått en betydligt lugnare utveckling mera lik den som man har haft i andra delar av Europa. Till sist, herr talman: När det gäller riskkapitalförsörjningen är vi helt överens om att det vi föreslår är helt genomförbart i Sverige. Vi har sett hur man har gjort i andra länder och jämfört med riskkapitalmarknadens storlek där och den totala ekonomin, och vi har justerat in oss med hänsyn till hur långt vi kan gå i Sverige. Vi gör också förändringar i förvärvslagstiftningen och i aktiebolagslagen när det gäller beskattningen, vilket skapar förbättrade förutsättningar. Vi stimulerar riskkapitalbildningen genom ett ökat sparande. Dessutom kommer, som framgår av propositionen, inte allt att säljas över den ordinarie marknaden.

Herr talman! Jag trodde att Per Westerberg och jag var överens om att en aktiv ägare lämnar misslyckade projekt eller projekt som inte har framtiden för sig. En sådan ägare byter ut styrelser och skaffar fram kapital för nya investeringar. Här har -- det är mycket väl dokumenterat -- det statliga ägandet brustit. Staten har inte varit en aktiv ägare i denna betydelse, på det sätt som skulle vara motiverat. Jag tror att tillkomsten av Fortia och de markeringar som gjordes i samband med detta har en god framtidsinriktning och visar att man har tagit de här problemen på allvar. När det gäller framtidsbranscher har jag läst pressmeddelanden från Per Westerberg om informationsteknologi -- om s.k. IT-verksamhet och om IT 2000. Det gäller här branscher som Per Westerberg anser vara framtidsbranscher, värda att satsa på. Jag delar den uppfattningen, och staten har där satsat pengar med viss framgång. Liknande satsningar bör göras inom andra branscher. Det finns t.ex. för litet samhälleligt engagemang i bioteknikbranschen. Det är viktigt att samhälleligt ägande skall ha samma rätt att misslyckas som privat ägande har. Det är alltså inte nödvändigtvis uttryck för systemfel när man misslyckas med projekt eller när man gör satsningar som expertisen trodde på men som visar sig vara felaktiga. Det kan vara fel att ligga kvar för länge, att inte dra sig ur i tid och gå över till annan verksamhet eller korrigera sina strategier. Debatten om samhälleligt ägande och samhälleliga satsningar är en intressant och spännande politisk debatt, betydligt mera fruktbar för den svenska ekonomin och den svenska produktiviteten än ett programmatiskt utförsäljande till privata intressenter till underpriser som ökar privat maktkoncentration och som försvårar konkurrensen.

Herr talman! Vi har olika syn på saker och ting. Det är jag helt övertygad om, och dagens diskussion vittnar också om att vi har väldigt olika uppfattning om saker och ting. Det här är, som jag bedömer det, ett hastverk. Man gjorde i början på 50-talet en grundlig utredning före förstatligandet. I utredningen pekade man på de sociala skälen. Vi har nu kommit ungefär 40 år närmare den tidpunkt då gruvan skall läggas ned, och de sociala skälen skulle enligt mitt förmenande vara betydligt större i dag än i början på 50-talet. I den situation vi befinner oss i länet, med en permanent hög arbetslöshet, har vi lärt oss att sätta vår tilltro till socialdemokrati och statlig företagsamhet. Det privata har alltid visat en kyla gentemot Norrbotten, och det kan man också avläsa i valresultatet. På grund av de borgerligas privatiseringsplaner vann vi socialdemokrater faktiskt valet i Norrbotten. Men tyvärr är vi norrbottningar alltför få för att kunna se till att vi får en annan och mer förståndig regering än den vi har i dag.
Herr talman! Den bästa garantin för längsta möjliga livslängd och bästa möjliga ekonomiska villkor för LKAB är ett privat ägande som tar till vara den potential som finns. Planhushållning är sällan någon sådan garanti, det tycker jag historien mycket enkelt har lärt oss.

Herr talman! Eftersom statens hundskola trots allt står på listan undrar jag om näringsministern kan göra någon bedömning av när en sådan situatin skulle kunna uppstå. Annars är det väl ändå ganska meningslöst att sätta upp statens hundskola på listan?

Herr talman! I sitt anförande talar Göran Hägglund om mastodonter som skall brytas ned. Det är litet svårt att förstå vilka mastodonter det är. På den upprättade listan finns förvisso företag med flera tusen anställa, men där finns också företag med noll eller bara två anställda. Jag undrar om Göran Hägglunds uppfattning om mastodonter som skall brytas ned också sträcker sig till de privata storföretagen. Är det kds generella politik att företag skall brytas ned i små beståndsdelar? Vilken storlek är i så fall lagom på ett kds-företag? Är det företag med 500 anställda, 1 000 anställda eller något annat antal? Var sätter ni gränsen? Göran Hägglund talar som alla kds-ledamöter om subsidiaritetsprincipen. Jag har litet svårt att förstå hur den kommer in i sammanhanget. En omfattande försäljning av statliga företag skall alltså leda till ett ökat inflytande nära de anställda och andra berörda i företaget. I det paket av åtgärder som de borgerliga partierna föreslår ligger ju hårda ingrepp mot de fackliga organisationerna. Frågan är om man över huvud taget bryr sig om de anställdas inflytande. Oftast gör man det inte. Jag kan alltså inte se att det direkta inflytandet hos de berörda kommer att öka genom denna försäljning. Det är vidare så märkligt att ägarspridning ökar sannolikheten för maktkoncentration. Detta påpekades för länge sedan av Vladimir Ilitj Lenin som en strategi för privata företagare att utöva makt genom att binda så litet kapital som möjligt. Det är väl vad också vi har att förvänta oss. Stora maktgrupper i det svenska näringslivet, möjligtvis också internationella maktgrupper, kommer att öka sin makt medan de små ägarnas och de enskilda personernas makt och inflytande kommer att minska, trots att deras ägande ökar.
Herr talman! Det handlar faktiskt om en mastodont. I mitt anförande nämnde jag att det i detta fall handlar om flera statliga verk, om 45 Sammantaget är detta en mastodont, även om den inte har nått det format som skulle tilltala Rolf L Rolf L Nilson undrar om vi kristdemokrater också vill bryta ned de privata storföretagen. Ja, vi vill göra det på så sätt att vi stimulerar ägande i företag samt sparande i aktier och i andra former för att fler människor skall bli delaktiga i näringslivets utveckling. Rolf L Nilson efterfrågar också den ideala bilden av ett kds-företag. Vi har ingen sådan idealbild. Jag tror att det är nyttigt med många ägare, men det vore olyckligt att säga att ett företag skall ha den eller den strukturen resp. storleken. Staten skall sätta upp ramar för företagsamheten och stimulera människor till ett spritt ägande. Det tror jag samhället vinner på. Dessutom åberopar Rolf L Nilson den gamle husguden Lenin, som på nytt tas till heders. Det är möjligt att Lenin har påvisat att decentralisering kan vara en strategi för stora ägare att skapa sig större makt. Jag tror dock att det snarare är bättre att företag drivs i privata former. Alternativet är nämligen, om man nu skall låta pendeln slå åt Rolf L Nilsons håll, att företagen drivs i statlig regi. Då lär den enskilda människan få ett minimalt inflytande. Det blir inte den tillväxt och det välstånd som vi önskar i vårt samhälle.
Herr talman! Jag har i mitt huvudanförande och i tidigare replikväxlingar ganska väl redogjort för hur jag ser på ägandet som ett blandat ägande. Som en kommentar till den här Lenin-parentesen kan jag säga att Wallenbergarna i Sverige byggt upp sitt maktinnehav enligt den beskrivna modellen, självklart i moderniserad form. Det har visat sig att det inte längre är helt riskfritt att äga med så litet bundet eget kapital som möjligt. Om det är ont eller gott med stora statliga företag och andra stora företag är en komplicerad frågeställning. Jag kan instämma i konstaterandet Vattenfall är en koloss. Miljörörelsen och antikärnkraftrörelsen har hävdat att Vattenfall bör brytas ned och nya ägare komma in. Det tror jag är riktigt men ändå inte helt riskfritt. Som det sägs i propositionen får vi en internationell elmarknad där Vattenfall är ett av de stora företagen i Europa som kan och bör konkurrera på en öppen europeisk elmarknad. Det tror jag leder till högre elpriser i Sverige, men det är nog ändå motiverat. Det blir i bästa fall ett effektivare resursutnyttjande. Om Vattenfall bryts ned i mindre enheter, då försvinner samtidigt de internationella konkurrensfördelarna. I det läget får man bestämma sig för om Vattenfall skall vara ett svenskt lokalt företag med begränsad räckvidd eller om Vattenfall skall utnyttja möjligheten att vara en gigant, ett internationellt konkurrenskraftigt energitjänstföretag. Själv vet jag inte riktigt på vilket ben jag står i det aveendet.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Folkomröstningens beslut som har tolkats i trepartiuppgörelsen och sedermera i regeringsdeklarationen omfattar alla bolag oavsett om de är privata eller statliga. Den omställning som måste ske kommer att ske överallt. Jag tror att Hans Stenberg fullständigt har missuppfattat allt när det gäller elmarknaden. Vi är på väg mot en konkurrens inom hela elmarknadsområdet. Det finns klara indikationer och beslut inom EG för hur man steg för steg under 90-talet skall skapa en ren marknadsekonomi med konkurrerande kraftgenererande och kraftdistribuerande bolag, där man har offertprinciper. Det finns redan genmfört i Storbritannien. Vi har själva i denna kammare redan tagit de första besluten när vi bolagiserar Vattenfall och bryter ut stamnätet. Under våren återkommer vi med en elmarknadsproposition i den här riktningen.

Herr talman! EG har beslutat att man skall genomföra vad man kallar ett common carrier system with third party access under 1993--1996. Det kan bli vissa förseningar. Det innebär att man får ett konkurrenssystem, en marknadsekonomi, när det gäller elförsörjningen. Det innebär att man knyter samman och samkör elsystemen i hela Europa. Man kräver vad man kallar transparens, dvs. att man skall kunna se vilka elpriser resp. kund betalar, så att det verkligen kan bli en fungerande marknadsekonomi. Det här skapar en gemensam prissättning på el i en fungerande marknad. Jag tror precis som Hans Stenberg att vi självfallet måste se till att vår elintensiva industri får energi till konkurrenskraftiga priser. Det förutsätter att vi får den marknadsekonomi, som jag tror är den bästa garanten. Det är genom bra priser vi kan konkurrera, men grunden för vårt välstånd är framför allt att vi är duktiga på det vi gör.
Herr talman! Jag tror att det kommer att uppstå bekymmer när det gäller kontraktstidernas längd. Priserna kan hamna på en vettig nivå om alla företag skall konkurrera på lika villkor. Såsom det har varit hittills har många företag ute i Europa inte alls konkurrerat på samma villkor som de svenska företagen. I vissa andra länder har dessa företag fått ganska kraftigt subventionerade elpriser. När det gäller kontraktstidernas längd tror jag inte att EG har något att erinra mot att vi behåller Vattenfall som ett statligt företag och ger direktiv för att se till att avtalen får vettiga tider. Vi skall faktiskt inte bara konkurrera med Europa. Omvärlden utanför Europa är mycket stor. En stor del av våra konkurrenter, även inom stålindustrin, finns utanför Europa. Det gäller i ännu högre utsträckning pappers och massaindustrin, som är extremt energiberoende och har sina största konkurrenter i Canada och USA.

Herr talman! När man hör denna debatt får man intrycket att socialdemokraterna skulle stå för något slags planekonomi. Så är det icke. För borgerligheten, och speciellt för moderaterna, är marknadsekonomin ett mål i sig. För oss är den ett medel. Här går en klar skiljelinje, som märkts ganska tydligt i debatten i dag. Jag skulle vilja säga några ord om SSAB, som tidigare varit privatägt. Domnarvets Jernverk, som då ägdes av Stora, kördes fullständigt i botten som järnbruksföretag. Sedan tog staten över, och man har på ett mycket framgångsrikt sätt skött investeringarna i detta företag. I dag är SSAB det lönsammaste stålföretaget i Europa. Alltså har staten klarat sitt ägarskap på ett mycket bra sätt. Nu säger näringsministern att man har analyserat riskkapitaltillgången och att det går att få fram de pengar som behövs för att privatisera de statliga företagen. Jag kan inte med hundraprocentig säkerhet säga emot näringsministern i det avseendet. Jag har dock mycket svårt att se den svenska ägare till stålindustri som har tillräckligt med kapital för att trygga de långsiktiga investeringarna i en så kapitaltung bransch som stålindustrin. Det finns en trend till att det privata kapitalet överger stålindustrin. Vi har exemplet med Vi har Johnson-koncernen där det finns tecken på att de vill dra sig ur sitt engagemang i Avesta. Ett mycket tungt argument från näringsministern när det gäller privatisering är att man skall ha professionella styrelser. Jag har svårt att se att t.ex. SSAB-styrelsen lider brist på professionalism. När det gäller synen på statligt företagande har jag genom åren haft en litet annorlunda syn än den gamla socialdemokratiska regeringen hade. Där var man noga med att renodla rollen, det skulle vara en strikt kapitalistisk syn på företagens lönsamhet. För mig är det naturligt att ett statligt företag skall se litet längre än näsan räcker och att samhällsintressen måste ligga med. Därmed säger jag icke att staten skall driva olönsamma företag, men man har ett ansvar som är annorlunda än det kapitalistiska. Med den syn som näringsministern har på statligt företagande undrar jag: Kommer näringsministern att skriva till den franska regeringen och uppmana den att privatisera Kloster Speedsteel, eftersom den tilltänkta ägaren är ett statligt franskt företag? Jag tror på SSABs framtid om man har en långsiktig och ansvarstagande ägare. Jag befarar att med en privatisering kommer det att gå illa för SSAB på några års sikt.

Herr talman! Det kan hända att näringsministern har rätt när det gäller den franska regeringen, det kan jag inte bedöma, men näringsministern hade inga invändningar mot mitt resonemang vad gällde statens roll som ägare för SSAB.
Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag under den här debatten skall återupprepa vad jag sagt tidigare, men för Bengt-Ola Ryttars skull kan jag göra det en gång till. Jag anser att statliga företag skall skötas på exakt samma villkor som motsvarande privata. Det är detsamma som mina socialdemokratiska företrädare har sagt, i vart fall i ord. Därmed anser jag att de lika gärna kan vara privata. Det är riktigt att det har skett stora investeringar inom SSAB i Borlänge. I min valkrets Oxelösund har SSABs investeringar varit avsevärt mindre. SSAB Oxelösund har närmast varit mjölkkon, där man tagit pengarna. Det kanske har varit rätt, men jag tror det är riktigt att man skall sköta det kommersiellt. Då kan staten lika gärna använda pengarna till saker som höjer hela svenska folkets förmåga att utvecklas och det svenska näringslivets förmåga att kunna konkurrera och skapa välstånd. Det är sådant som skapar tillväxt, ökar produktiviteten. Det är detta vi behöver i Sverige, men har misslyckats med så mycket under de senaste 20 åren.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar låter som labourpartiet under en stor del av 1980-talet. Numera har man i stor utsträckning accepterat de genomförda privatiseringarna och t.o.m. uttryckt en viss positivism inför att de genomförts.

Herr talman! Man kan naturligtvis alltid plocka fram skräckscenarier. Vi har riktlinjer, och de är inte desamma som den avgångna socialdemokratiska regeringen hade vid sina försäljningar. När det gäller skogsägarblocken vågar jag nog säga att deras intresse är minimalt. Det råder snarast en betydande oro inom skogsägarleden för att marken håller på att tappa allvarligt i värde. Anledningen till debatten om Karlsborg och Vallvik är att det kan vara svårt att över huvud taget avsätta virke, och därmed kommer också priserna på mark att vara därefter.

Herr talman! Det här kanske är den sista debatten i riksdagen där vi beslutar om stålindustrin. Näringsministern och jag har under årens lopp deltagit i många gemensamma debatter här om stålet. När jag blev invald i riksdagen 1970 var jag anställd av Domnarvets järnverk, och jag är nu anställd av SSAB, som i huvudsak är statligt. Kommer jag, näringsministern, när jag 1992 tänker gå tillbaka till mitt civila arbete, om mina planer går i lås, att arbeta åt ett privat företag? Är det den utvecklingsfarten vi skall räkna med? Mina arbetskamrater säger naturligtvis: Skall vi köpa det här igen, efter alla uppoffringar, efter alla statliga insatser? Det som har bekymrat mig är frågan om det finns kapital till det här. Är det nu småspararna som skall betala, som skall spara i SSAB-aktier, eller är det någon stor sparenhet som skall göra det? Det tas ju av de samlade tillgångarna för investeringar i landet, och vad är det då som offras? Jag skulle inte tro att det är någon större vits för Sverige som nation, för Sveriges utveckling, att detta sker. Det som skulle kunna vara någon vits är ju att det förs in kapital i landet, att det kommer en utländsk ägare. Det är ju det som är den stora faran. Om jag satt i näringsministerns soffa och funderade över det här och jag skulle göra det på hans villkor, skulle jag inte gärna vilja ta av det sparande som finns i samhället i övrigt, utan jag måste nog söka mig ut på den internationella marknaden. Regeringen har sagt att det nu skall göras utländska investeringar här. Jag har inte samma positiva bild av SSABs kraft om några år som Bengt-Ola Ryttar har. Det behövs offensiva investeringar, en ny syn. Vissa investeringar borde ha gjorts redan i dag. Då är frågan till näringsministern: Kommer den här delegationen, som skulle ta hand om det här, att utfärda garantier av köparen att verksamheten kommer att fortsätta? Kommer man att pröva köparen så noggrant att företaget kan överleva i Sverige? Finns det ett sådant intresse? Eller är det av rent kommersiellt intresse som man gör utförsäljningen? Det är oerhört viktigt för en sådan här basnäring. Finns det något intresse hos regeringen, departementet och delegationen att garantera verksamheten framöver? När det gäller inflytande och den tidigare debatten om löntagarfonder vill jag säga att endast köpstarka arbetare som har fått någonting över eller kanske har goda familjeförhållanden kan köpa en och annan aktie i sitt eget företag. Det inflytande som därigenom skapas är som sagt inte särskilt stort. Resultatet torde bli att man upplever det som om besluten fattas ännu längre bort.

Herr talman! Jag vill göra ett förtydligande till Lars Ove Hagberg. Jag tror inte att en privat ägare orkar med att göra de investeringar som behövs i Domnarvets Jernverk. Däremot tror jag att man med ett fortsatt statligt ägande kan orka med detta. Man torde inte kunna klara produktionen utan nyinvesteringar.

Herr talman! Det finns två perspektiv på företagande. Det ena är att det skall vara vinstgenererande. Det andra är att det skall skapa arbete, välstånd och trygghet. Om man drar ut konsekvenserna av detta resonemang, finner man att ett superkapitalistiskt system som näringsministern förespråkar i alla dess beståndsdelar inte är bra för vare sig tryggheten eller sysselsättningen. När ett företag fattar investeringsbeslut, är naturligtvis återbäringsperspektivet väldigt viktigt. Ett företag med staten såsom ägare kan ha några års längre perspektiv än ett privatkapitalistiskt företag. Det är bra för tryggheten och sysselsättningen.
Herr talman! Det är fortfarande lika sensationellt att socialdemokraterna vill frångå normala kommersiella krav på ett börsnoterat men statligt dominerat företag. Det är egentligen att trampa mycket allvarligt på de etiska principer som gäller för börsnoterade bolag och även för den dominerande ägarens sätt att bete sig. Dessutom var det mycket beklämmande för SSAB att man kom att hamna i en form av industristödsmentalitet som var mycket allvarlig för SSABs förmåga att kunna exportera och inte bli utsatt för olika typer av blockad för att inte arbeta under strikt kommersiella villkor, ett krav som ställs runt om i världen för att man skall få komma in på marknaderna.
Herr talman! Visa mig var de oerhört preciserade regler finns som näringsministern hänvisar till. De kan inte bestå i olika tidsperspektiv på något eller några år. Domnarvets Jernverk hade funnits kvar i dag om Stora eller någon annan privat ägare hade stått kvar och vi inte hade haft en statlig mellanperiod?

Herr talman! Det är en väldig skillnad jämfört med förhållandena i Sverige och i Europa för tio år sedan, då stora delar av stålindustrin, oavsett nation, råkade ut för en allvarlig kris och kom att få ett omfattande industristöd. Man har försökt sanera bort att länder kan kapptävla och konkurrera med industristöd. Konkurrensen skall ske på strikt kommersiell grund. Jag är något upprörd över att man vill att statligt dominerade börsnoterade bolag inte längre skall arbeta på kommersiell grund utan på annan grund. Det är allvarligt. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att de flesta affärer när det gäller stål är nationella affärer av typ SSAB. Förmodligen kommer det att förbli så under överskådlig framtid. SSAB skall och måste arbeta på strikt kommersiell grund såsom ett börsnoterat bolag. Det är den bästa garantin för framgång och tryggade arbetstillfällen. Varken regering, riksdag eller departement kan garantera jobben i statliga eller privata företag. Den enda garantin för trygga jobb är att företagen är konkurrenskraftiga och lönsamma. Det sker bäst i privat regi.
Herr talman! Jag tycker att näringsministern övertolkar mig högst väsentligt. Jag tar inte avstånd från att man skall verka på marknadens villkor. Men vad jag tar avstånd från är en framtida situation, där SSABs fortbestånd skall vara beroende av mycket kortsiktiga vinsthänsyn. Vad jag kräver av en ägare till SSAB är långsiktighet och uthållighet. Det går inte att vara verksam i stålbranschen utan ett långt perspektiv.

Herr talman! Regeringen lägger fram en proposition om utförsäljning av statliga företag för tio miljarder per år. Skall delegationen ha något ansvar och skall den ge tusan i att sälja ut företag om de skulle råka i kris? Eller är det något tvång att en utförsäljning skall ske? Vilken princip är mest vägledande? Jobben eller utförsäljningen?

Herr talman! Jag vill faktiskt påpeka att det var den förra socialdemokratiska regeringen och riksdagsmajoriteten som beslutade om indragningen från både utvecklingsfonderna och Norrlandsfonden. Vi försöker nu med en ny inriktning att stimulera till nödvändig försörjning av riskkapital. Det kommer inte heller att rivas några broar innan vi har fått fram en ny och bättre riskkapitalförsörjning. Det kommer t.ex. nästa år att finnas minst 300 miljoner mer som riskkapital hos utvecklingsfonderna, Norrlandsfonden och riskkapitalbolagen än vad som finns i år. Till det kommer ytterligare medel från småföretagsfonden. De medel som skall betalas in till staten kommer att få betalas in under en lång tid. Jag vet att regeringen är villig att diskutera under vilken period dessa inbetalningar skall ske. Vi räknar med att de nya EKH-lånen kommer att införas redan nästa år. Ärendet skickas ut på remiss i februari enligt de uppgifter jag har fått. Flera skattestimulanser aviseras för att få fram riskkapital. Sammantaget är det många positiva saker på gång. Men vi måste komma ihåg att även om det kommer att finnas uppemot 4 miljarder hos olika aktörer, är det ändå en ringa del av kakan. Det finns i dag ca 1 000 miljarder i lånekapacitet i vårt banksystem. Det gäller att få en sund ekonomi så att vi kan pressa räntorna. Sedan gäller det att få sådana rutiner att småföretagen kan få sitt kapitalbehov täckt genom normala bankförbindelser. Dagens situation, med bankkriser och annat, har gjort att det är svårt för många att få nya krediter. Men där måste vi jobba på. Rolf L Nilson säger att det inte är någon ny inriktning. Jag tycker att det är en mycket klar ny inriktning; det är en helt ny färdriktning. Med nya generella stimulanser, skattelättnader, skapas förutsättningar för att starta företag som kan växa och utvecklas i vårt land. Inte minst att starta företag har varit svårt, det vet vi. Men också att växa har varit svårt på grund av de skatteregler som vi har haft. Det har skrämt företagare ut ur landet bl.a. vid generationsväxling. Alla de åtgärder som föreslås är ett led i en ny färdriktning och en ny småföretagspolitik.

Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att det var den gamla socialdemokratiska regeringen som beslutade om indragning från utvecklingsfonderna och Norrlandsfonden. Vi vet att dagens situation är besvärlig, till följd av bl.a. bankkriser och den förda ekonomiska politiken. Men då måste man skapa ett bättre system, och det är vad den nya regeringen håller på med genom att sätta in generella åtgärder och genom att föreslå ett nytt EKH-lån, ett förslag som under vintern skall sändas ut på snabbremiss. Under tiden så rivs inga broar. Man kommer i stället att diskutera hur övergången skall se ut. Men det är viktigt att på olika sätt underlätta möjligheterna att få fram kapital, både från bankerna och från de övriga aktörer som finns på marknaden. Den största lånkapaciteten finns i bankerna, där det finns 1 miljard. Man måste alltså än så länge använda sig av de vägar som man hittills har använt, men det måste till en förstärkning, och det är nödvändigt att man snabbar på. Den nya regeringen har lagt fram många förslag till åtgärder för att få fram riskkapital. Det gjorde inte den gamla regeringen. Det är nu fråga om en ny situation. Besvärligheterna med riskkapital har pågått hela det här året och längre än så. En annan fråga handlar om regionalpolitiken. Det här betänkandet handlar visserligen inte om regionalpolitik, men i olika områden där det är bekymmersamt -- i stödområdena, i glesbygden -- kommer det kanske att bli nödvändigt med åtgärder som ligger utanför detta. Arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas för företag i stödområdena, och det kommer att införas olika lättnader. Men då rör det sig om regionalpolitiskt betingade medel, som vi får diskutera vid ett annat tillfälle.